Herr talman! Eva-Lena Jansson har ställt följande frågor till mig: 1. Om jag avser att vidta åtgärder för att arbetsgivarnas ansvar för ett aktivt arbetsmiljöarbete skärps. 2. Om jag avser att vidta åtgärder för att införa hårdare straffsanktioner mot arbetsgivare som inte bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Eva-Lena Jansson nämner också det svenska sjukförsäkringssystemet. Eftersom jag ansvarar för arbetsmarknads och arbetsmiljöfrågorna begränsar jag mitt svar till de områdena. Jag har i ett antal interpellations och frågesvar redovisat de åtgärder som vidtagits på arbetsmiljöområdet och skälen för dem samt det arbete som pågår med att utforma den framtida arbetsmiljöpolitiken. Jag hänvisar återigen till detta arbete. Vilka konkreta åtgärder som ska göras återkommer jag och regeringen till. Ansvarsreglerna i arbetsmiljölagen innebär att den som bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som meddelats av Arbetsmiljöverket kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns också bestämmelser om direkta straffpåföljder, till exempel vid överträdelse av vissa föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket. I brottsbalken finns bestämmelser om arbetsmiljöbrott vilka innebär att om någon vållat annans död, vållat kroppsskada eller sjukdom eller framkallat fara för annan genom att åsidosätta vad som ålegat honom i enlighet med arbetsmiljölagen kan dömas för arbetsmiljöbrott till böter eller fängelse i högst sex år. Bestämmelsen om arbetsmiljöbrott omfattar även överträdelse av arbetsmiljöförordningen och föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen och förordningen. Jag ser för närvarande inte något behov av att införa hårdare straffsanktioner.
Herr talman! Bakgrunden till den här interpellationen är naturligtvis synen på hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas och vilket arbete som finns ute på de olika arbetsplatserna. Jag har tidigare i den här kammaren debatterat med Beatrice Ask i förra veckan om vikten av att poliser utbildas i arbetsmiljö så att de ska kunna utreda på ett snabbt och rättssäkert sätt. Jag har också ställt frågor om hur åklagarna får utbildning i arbetsmiljöbrott eftersom jag upplever att flera åklagare lägger ned utredningar utan att väcka åtal, vilket jag tycker är allvarligt. Därför blir jag lite bekymrad när vi har en regering som gärna lägger tryck på enskilda arbetslösa och enskilda sjuka. Man ökar trycket på människor i allmänhet, men man tycker att det arbetsgivarna gör är tillräckligt. Anledningen till att jag inte tycker att det görs tillräckligt mycket och att man borde fundera på att utöka straffen ytterligare, eller i alla fall ställa större krav på arbetsgivaren, är de många rapporter man får ute på olika arbetsplatser. I dag har Byggnadsarbetarförbundet släppt en bok som heter Jobbtrafficking - Så skapas en ny underklass . Jag tänkte jag skulle citera något av vad som finns med där, förutom att det dör folk varje vecka på jobben i Sverige: 17-årige Oskar följde med pappa Jan Stanko från Polen till ett byggjobb på Svinesundsbron mellan Sverige och Norge. Under nattarbete såg han hur fadern störtade från en arbetsplattform 30 meter ned i sprängsten. Orsaken var att han hade snubblat på en järnbalk. Tillräckligt skyddsräcke saknades. En underentreprenör var arbetsgivare. Olyckan inträffade i augusti 2004. Polisen utredde och bytte utredare liksom Åklagarmyndigheten. Vid ingången till 2008 avskrevs ärendet. Polisen och Åklagarmyndigheten ansåg sig inte hinna bli klara med en utredning före preskriptionstiden i augusti 2008. Detta var en man som dog på jobbet för fyra år sedan! Peab och NCC har anlitat ett företag för asbestsanering i Göteborg, bland annat polishuset. Saneringsföretaget engagerade kriminella mc-gäng för att få fram personal bland annat från utlandet. Det var lite uthyrning med polacker och annat skräp, sade en av huvudmännen i polisförhör. Arbetsmiljön kan man återkomma till; den var inte bra. Julafton 2006 störtade en polack genom taket på en byggarbetsplats. Han skadades svårt. Det fanns ingen riktig, säker arbetsmiljö ens på den arbetsplatsen. Min fråga blir då: Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att skärpa arbetsgivarens ansvar för ett aktivt arbetsmiljöarbete? Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för hårdare straffsanktioner mot arbetsgivare som inte bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete? Uppenbarligen behövs det. Uppenbarligen finns det människor i vårt land som är beredda att utnyttja andra människor, och det verkar faktiskt som om man har satt i system att ta in människor från andra länder. Många av de svenska arbetarna är åtminstone medvetna om arbetsmiljölagen. Uppenbarligen finns det svenska arbetsgivare som struntar i arbetsmiljölagen, och det är klart att jag blir upprörd när jag ser hur poliser dels inte hinner utreda, dels att vi har åklagare som lägger ned. I det här fallet tog det alltså fyra år, och så väljer man att lägga ned för man är inte säker på att man ska hinna klart. Min fråga är: Behöver det inte göras någonting?
Herr talman! Svaret på den frågan är: Jo, det gör det säkert. Vi vet att arbetsmiljörelaterad ohälsa kostar 50 miljarder per år. Vi vet att ett knappt åttiotal personer per år dör på arbetet i Sverige. Det är orimligt. Det är alldeles för mycket. Det är någonting vi måste göra något åt. Tyvärr har socialdemokratisk arbetsmiljöpolitik bara handlat om resurser till Arbetsmiljöverket och anslag till Arbetsmiljöverket och inte om så mycket mer än det. Det beklagar jag. Nu håller vi tillsammans med parterna på arbetsmarknaden, forskare och andra intresserade på att utarbeta en ny nationell arbetsmiljöstrategi. Grunden för den är att försöka koppla ihop arbetsmiljöfrågorna med jobbpolitiken på ett mycket tydligare sätt. Enligt min mening räcker det inte med lagar, regler och inspektioner. Det måste också till någonting mer. Det kan inte bara vara ett golv i arbetsmiljöpolitiken, utan vi måste också ha olika typer av riktningar, incitament och stöd som leder till att fler lyfter sig över golvet och upp till något annat. Här finns det till exempel erfarenheter från Danmark som visar på hur en positivt laddad arbetsmiljöpolitik kan leda till att fler kan gå till jobbet glada och i full förtröstan över att inte behöva skadas eller råka illa ut på arbetet. De kan också gå hem vid dagens slut, nöjda och glada och friska. Det är ditåt vi måste sträva. Allt det som jag nu tar upp och det som Eva-Lena Jansson tar upp i sin interpellation tittar vi på och återkommer till i den nationella arbetsmiljöstrategi som nu är under utarbetande.
Herr talman! Jag har hört arbetsmarknadsministern anföra att vi socialdemokrater bara är intresserade av pengar till myndigheter, men så är inte fallet. Det är därför jag har ställt min interpellation. Jag har ställt en fråga om hur arbetsgivarnas ansvar ska kunna skärpas och hur straffsanktioner mot arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen kan bli tuffare. Här står arbetsmarknadsministern och pratar om incitament, men när det gäller arbetslösa är det bara piskan som gäller. Min uppfattning är att arbetsgivarna måste få hårdare krav så att man inte ska kunna åsidosätta arbetsmiljölagen som man har gjort. Jag tycker att det är viktigt att vi då också har en myndighet som kan vara ett stöd i ryggen för lokala skyddsombud och olika fackliga organisationer som eventuellt får syn på dessa problem. Då är det viktigt att vi har en polis som har tid att utreda. Det är viktigt att vi har åklagare som har kunskap, och det är också viktigt att ha arbetsmiljöinspektörer som kan hjälpa till att göra utredning när det till exempel har skett ett dödsfall. Det är viktigt att ha ett förebyggande arbete så att vi slipper få de här dödsfallen. Det som är det bekymmersamma i Jobbtrafficking - Så skapas en ny underklass är att det visar att det sker hela tiden, varje dag i Sverige. På Stureplan pratar man om ett antal arbetare som utsätts för både det ena och det andra. Så här säger ordföranden för Byggnads i Jämtland: Våra problem finns mest i fjällvärlden, speciellt när det gäller arbetsmiljön. Vi har fotograferat en bod i Åretrakten där polska arbetare skulle klä om och rasta på vintern. Det är fruktansvärt hur våra utländska arbetskolleger behandlas. Vi befarar att det blir ännu värre med arbetsmiljön när regeringen minskar stödet till denna verksamhet framöver. Det är liksom inte bara vi socialdemokrater som har den här synen på arbetsmiljöarbetet, och då är det viktigt att vi får tydliga signaler. Jag tyckte inte att jag fick några signaler här, utan i svaret från arbetsmarknadsministern kan man läsa: "Jag ser för närvarande inte något behov av att införa hårdare straffsanktioner." Jag tycker att det finns behov! Uppenbara behov finns det när människor faktiskt har dött i Sverige på en arbetsplats, där arbetsgivaren inte ens åtalas och där man lägger ned åtalet. Det är solklart att det behövs hårdare straffsanktioner, och jag förstår inte varför regeringen inte är intresserad av att vidta några åtgärder. Jag skulle faktiskt vilja ha ett förtydligande av arbetsmarknadsministern, herr talman!
Herr talman! Jag välkomnar Eva-Lena Janssons engagemang, och jag hoppas nu att hon deltar inte bara i debatten om Arbetsmiljöverkets ramanslag utan också i utvecklingen av den nya arbetsmiljöstrategin. Det finns goda tillfällen och har funnits goda tillfällen vid seminarier, i samtal och i olika rundabordsdiskussioner, och jag välkomnar Eva-Lena Janssons deltagande i detta så att vi får en så bra arbetsmiljöstrategi som möjligt framöver. Det är den vi nu håller på att arbeta med.
Herr talman! Det är trevligt att arbetsmarknadsministern välkomnar mig. Jag hoppas att han välkomnar alla skyddsombud runt om i landet och att han välkomnar de arbetsmiljöinspektörer som finns kvar. Det är klart att deras signaler är viktiga att ta på allvar. Jag har lyft fram hur arbetsgivare faktiskt försöker runda sitt arbetsmiljöansvar genom att anlita konsultföretag när man har sjuka personer, där företagshälsovården inte ens får komma ut på arbetsplatsen för att se vad det är för fel, utan där arbetsgivaren egentligen vill bli av med dem som har blivit sjuka på arbetsplatsen och struntar i sitt arbetsmiljöansvar. Det är det jag har försökt peka på i min interpellation. Jag försöker också peka på hur många arbetsgivare som inte har det minsta intresse av vare sig företagshälsovård eller ett förebyggande arbetsmiljöarbete, utan det enda man vill göra är att tjäna pengar på de anställda. Man vill betala så lite lön som möjligt, och man vill ha så odrägliga arbetsvillkor som möjligt därför att det kostar väldigt lite. Det är uppenbart att de straffsanktioner som finns inte är tillräckliga. Jag skulle önska att vår arbetsmarknadsminister inte bara här i talarstolen talade om att han har ett stort engagemang i frågan utan att han faktiskt gjorde något också, herr talman. Med tanke på att vi nu går mot en sommarledighet - fast jag vet förstås inte om Littorin kommer att få fler interpellationer eller frågor att svara på - hoppas jag att arbetsmarknadsministern använder sitt sommarlov till att betänka vikten av ett framgångsrikt och aktivt arbetsmiljöarbete!
Herr talman! Jag blir lite bekymrad, för det är på något sätt som om arbetsgivarna alltid är onda i Socialdemokraternas ögon. Jag ser det inte så. Det finns ruttna äpplen i korgen. Vi ska naturligtvis ha en ordentlig strafflagstiftning som tar hand om dem och som ser till att gardera mot dem. Men det räcker inte med golvet i arbetsmiljölagstiftningen. Vi måste också ha morötter som gör att vi visar för dem som inte riktigt har begripit det än att det är en god idé att ha och erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö. Som arbetsgivare tjänar man på det. Hur vi ska göra det är precis vad vi nu sitter och arbetar med tillsammans med parterna, forskare och andra som är intresserade av den frågan, för att ha en ny arbetsmiljöstrategi som inte bara ser arbetsgivarna som skurkar utan som åtminstone potentiella good guys , om man gör saker och ting på rätt sätt. Skurkarna ska vi klämma åt, men vi ska också se till att vi får lite drag i arbetsmiljöpolitiken, så att vi får fler som höjer sig över golvet i den lagstiftning som vi har. Slutligen vill jag tacka alla interpellanter, talmännen, medarbetarna här i kammaren och på andra håll, alla lyssnare, meddebattörer och vad det nu är för en fantastiskt spännande dag och många trevliga och roliga debatter som vi har haft. Jag tror att det blir 178 stycken hittills. Som jag har sagt tidigare: Vid 200 blir det tårta igen, och jag lovar att bjuda också talmännen med medarbetare på tårta på departementet vid 200. Med den här takten är vi väl där redan i september, skulle jag tippa! Tack snälla ni, och en glad sommar!